Herr talman! Som underlag för mitt inlägg kommer jag inte i första hand att utnyttja den regeringsdeklaration för vilken utrikesministern bär ansvaret. Jag anknyter i stället till ett anförande av vår andra f. d. excellens — eller skall vi kanske säga ex-excellens — statsminister Olof Palme. Statsministerns inlägg inbjuder nämligen — bättre än dagens regeringsdeklaration — till ett principiellt meningsutbyte som är önskvärt för den fortlöpande utrikespolitiska debatten i det alliansfria Sverige. De demokratiska partierna är överens om de stora linjerna i vår utrikespolitik, det behöver inte särskilt understrykas. Då företrädare för det officiella Sverige här hemma eller utomlands förklarar innebörden av vår säkerhetspolitiska filosofi har oppositionen därför i regel ingen anledning att blanda sig i debatten. Men i de fall vi finner att regeringsledamöternas tolkning eller deras handlande över huvud taget icke överensstämmer med vår mening om vad som bör och får sägas eller göras inom ramen för de gränser vår utrikespolitik utstakar, är det helt enkelt ett oppositionspartis skyldighet att göra detta klart för icke blott regeringen utan även omvärlden. Har våra officiella talesmän trampat över gränserna, ligger det alltså i landets intresse att lyssnarna på det internationelia fältet inte bibringas den felaktiga uppfattningen att hela svenska folket sluter upp bakom regeringen. Det anförande jag åsyftar höll statsministern vid Folk och Försvars konferens i Storlien den 2 februari i år. Det blev mycket uppmärksammat. Reaktionen tydde på att många inte väntat sig att statsministern skulle så oreserverat som han då gjorde ansluta sig till uppfattningen att vi behöver ett starkt försvar som garanti för vår utrikespolitik. Jag kan i det mesta acceptera statsministerns synpunkter. Vissa påståenden och slutsatser är emellertid enligt min mening alltför förenklade. Att det lilla Sveriges inflytande är begränsat och att våra resurser internationellt sett är små, är ett obestridligt faktum, liksom också att vi inte kan räkna med att ”i någon större utsträckning” påverka den internationella miljö som vi lever i och är beroende av. Lika sant är det att vi måste noga överväga våra insatser och i våra bedömningar utgå från de förhållanden som är för handen och anpassa oss till dem. Dessa statsministerns slutsatser är uttryck för vad man brukar kalla realpolitik. Det är också ett realpolitiskt konstaterande att vår neutralitetspolitik utgår från våra egna behov och avser att värna vår egen fred, vårt eget oberoende och vår egen trygghet. Det vidgade handelsutbytet mellan folken, den snabba tekniska utvecklingen och de internationeilla kommunikationernas utbyggnad har emellertid komplicerat en konsekvent utövning av nationell säkerhetspolitik. Sverige kan inte isolera sig från omvärlden. Det har i dag statsministern understrukit, herr Helén likaså. Den internationella integrationen i vidsträckt bemärkelse fördjupas alltmer, milstolparna må heta GATT, OECD, EFTA, Nordek eller EEC. Mellan de två världskrigen och efter det senaste har gränserna för det lilla Europa börjat raseras ekonomiskt och politiskt, samtidigt som branta murar fortfarande delar blockbildningar, inbördes konkurrerande och skarpt åtskilda från varandra ideologiskt och ekonomiskt. I denna den snabba omvandlingens tidsålder är det svårare än tidigare att koncentrera uttalanden och handlande på egna nationella intressen och behov. Omvärlden tränger sig — det var ju också innebörden i statsminister Palmes anförande — på oss och vi blir, vare sig vi vill eller inte, delaktiga i det internationella skeendet på ett sätt som besparats eller icke förunnats äldre generationer. På dem ställdes inte motsvarande etiska och moraliska krav på ståndpunktstaganden eller — som det brukar heta i dagens populärvokabulär — engagemang. Det är därför inte besynnerligt att meningsbrytningar gör sig gällande om vilka ställningstaganden som är lämpliga eller tillåtna för officiella representanter för vårt land utan att vårt utrikespolitiska oberoende eller vår handlingsfrihet skall behöva ifrågasättas. Att enskilda individer, med världens motsättningar och elände projicerade på TV-rutan i ombonade vardagsrum, gör sina bedömningar och framför kritik mot det de upplever som grymt meningslöst och orättfärdigt är naturligt. Det är inte fel att de låter skeendet engagera sig, att de ger uttryck för medkänsla, att de protesterar mot det som sker och våra egna möjligheter att påverka händelseutvecklingen. I en demokrati kan summan av sådana enskilda reaktioner utlösa handlingar, som vid nyktra realpolitiska bedömningar icke bort ske. Därmed kan också allmänna opinionen i omvärlden påverkas inte bara positivt utan också negativt. Att utlandet kan missförstå eller starkt reagera mot sådana utrikespolitiska manifestationer måste en demokrati kunna tolerera. Men vårt internationella beroende ställer krav på de enskilda individernas förmåga att göra balanserade bedömningar och att inte oreflekterat och spontant hänge sig åt orealistiskt önsketänkande eller ge sitt engagemang sådana uttryck som inte står i rimlig proportion till vårt lands möjligheter att påverka händelseförloppet. Vetskap om de begränsningar i rörelsefriheten som ett alliansfritt folk måste iaktta och insikt om hur den värld är beskaffad i vilken vårt land är en liten, liten del bör kunna fordras av dem som i sista hand har att bära följderna av missuppfattningar ute i världen om var vårt land står. I dessa hänseenden har vi alla ett ansvar — regering och oppositionspartier, kunskapsförmedlare och opinionsbildare på olika nivåer. Men, herr talman, självfallet ligger ansvaret tyngst på det officiella Sveriges representanter, våra röster mot omvärlden, regeringen och dess företrädare. Det är lätt att ryckas med av opinionens starka vind. Det kan av inrikespolitiska skäl vara förklarligt att anpassa sig efter opinionen, att fånga upp en stämning som annars skulle kunna utnyttjas av andra. Det kan te sig förståeligt att förskaffa sig — som det heter — kontroll över utvecklingen genom att göra argumenten till sina för att få möjlig het att utöva en dämpande inverkan. Men man tar därmed också stora risker. De sansade, realistiska stämmor som många gånger kan vara behövliga för vårt lands egen skull kan överröstas. Den folkstämning som man ville lugna ner kan i stället bli hårdare och resa nya krav. Utvecklingen ”eskalerar” — för att använda ett annat av dagens modeord.

Samtidigt som jag säger detta vill jag uttrycka min stora tillfredsställelse över det skarpa uttalande statsministern nyss gjorde mot den förolämpning som Förenta staternas ambassadör utsattes för häromdagen och som via amerikansk TV har spritts till 40 miljoner amerikaner. Det var nödvändigt att ett sådant avståndstagande gjordes, och det var värdefullt att det skedde. Men, herr talman, jag menar inte — det vill jag mycket starkt understryka — att inte företrädare för regeringen skulle kunna kritisera företeelser runt om i omvärlden som de bedömer vara felaktiga, skadliga eller stötande. Vad jag vänder mig emot är ensidiga, utmanande manifestationer som är ägnade att ge en bild av det officiella Sveriges attityd som illa överensstämmer med den vi tidigare och i andra sammanhang givit uttryck åt och som kan föranleda slutsatsen, att en grundläggande utrikespolitisk = åsiktsförändring ägt rum. När man från regeringens sida kritiserat oss för vår kritik av regeringen har socialdemokraterna inte velat inse, att det är åtgärder som kan tolkas såsom avvikelser från vad som varit huvudlinjen i svensk utrikespolitik som föranlett vår starka reaktion. Åtskilliga av oss i denna kammare med ett stort internationellt umgänge har under de senaste åren faktiskt allt oftare mött frågan: Håller Sverige på att glida in i en annan intressesfär? Vart är Sverige på väg? Har ni ändrat politik, eller vad är det fråga om? Räknar sig Sverige inte längre till den demokratiska västerländska kulturkretsen? Att våra svar är givna behöver jag väl inte här särskilt stryka under. Frågorna har dock upprepats. Det är bland annat mot den bakgrunden, herr talman, som jag vill bestämt reagera mot statsministerns — i Storlien liksom tidigare och senare — framförda argument att Sveriges reaktioner mot maktmissbruk från Öster skulle kunna balansera dess motsvarande kritik mot missförhållandena i Väster. Öst och Väst är båda lika goda ”kålsupare”, menar man, Om vi ena dagen ”klipper till” den ene, kan vi därför dagen efter ”klippa till” den andre. Ett sådant resonemang, herr talman, kan det inte begäras att omvärlden skall acceptera — alldeles oavsett att man verkligen kan ifrågasätta, om vår handlingsfrihet och vårt utrikespolitiska oberoende har någonting att vinna på att vi ena dagen retar den ene och andra dagen den andre. Och skulle herr Palmes balanstes vara riktig, vilken slutsats drar han då av allt det lovord som Sverige under det gångna året har inhöstat från öststaternas sida över vår aktiva Vietnampolitik? Var finns motsvarande balanserande lovord från Väst? I den utrikespolitiska debatten har såväl utrikesminister Undén som — i varje fall tidigare — utrikesminister Torsten Nilsson poängterat att Sverige inte är neutralistiskt och att vår utrikespolitik inte får avskärma oss från den demokratiska västerländska kulturkretsen. Ingenstans, vare sig i Öst eller Väst — har det gjorts gällande — kan man rimligen hysa den missuppfatt ningen att Sverige inte är en västerländsk demokrati och att Sverige inte ideologiskt tar bestämt avstånd från diktatursystem och totalitära regimer, var de än må finnas. Det skulle därför vara utmanande för många i vårt land och utanför våra gränser om det officiella Sverige skulle söka mot varandra balansera det amerikanska demokratiska samhället och den sovjetiska diktaturen som två för oss jämförbara alternativ. Som stormakter är både Förenta staterna och Sovjet imperialister — sade utrikes-exexcellensen häromdagen som försvar för sin ”förhastade” beskyllning att USA:s Vietnamengagemang skulle ha kapitalistiska och imperialistiska motiv. Sådana semantiska bortförklaringar utgör verkligen inget försvar för en ovanligt olustig förlöpning. Att vårt land har kritiserat Sovjetunionens politik — Ungern-händelserna, Berlinmuren och invasionen i Tjeckoslovakien — berodde ju på att vi reagerade mot diktaturens strävan att slå ned försök, låt vara trevande, att införa demokrati i tidigare av Sovjet härtagna länder. Vi kan med rätta vara kritiska även mot Vietnamkriget. Jag har under min tid som ledamot av andra kammaren gjort så klara avståndstaganden från Vietnamkriget att ingen behöver sväva i tvivelsmål om var jag står. Men det finns en avgörande skillnad mellan Förenta staterna i Vietnam och Sovjet i Ungern, Tjeckoslovakien och Berlin, och det är att Förenta staternas åtgärder hade som ursprungligt syfte att söka förstärka de demokratiska krafterna, medan däremot Sovjets syfte var att slå ner demokratiska och nationella frihetstendenser. Hur man än bedömer Vietnamkonflikten och hur olöslig den än ter sig i dag, är det inte heller möjligt att bortse från att formerna och tidpunkten för ett bortdragande av Förenta staternas militära styrkor kan påverka ett stort antal länders möjlighet att leva i fred och frihet. Då man i dagens regeringsdeklara tion kritiserar Förenta staternas beslut att successivt dra tillbaka sina förband och överlåta stridsuppgifter på Saigonregeringens trupper, står kritiken — såvitt jag kan förstå — i direkt strid med statsministerns egna uttalanden i bl.a. den amerikanska televisionen. Herr talman! Förutom ordet ”vision” ingår i statsminister Palmes favoritvokabulär framför allt honnörsorden ”social och nationell frigörelse”. Att det är fråga om förpliktande begrepp skall ingalunda bestridas. Men det finns ett annat begrepp, som i det sammanhanget inte får glömmas bort, nämligen ”demokrati”. Det förefaller mig som om regeringspartiets förkunnare många gånger i dagens läge är benägna att prioritera social och nationell frihet, jämlikhet och rättvisa framför politisk demokrati. Att befrielserörelser på olika håll representerar — som statsministern uttryckte det i sitt tal — en ny och meningsfylld idealitet, chanser som man tycker har gått förlorade på andra håll i världen, kan naturligtvis vara riktigt. Men historiens erfarenheter borde väl också ha visat faran av att dra för långtgående slutsatser. Världshistorien börjar inte med Hjalmar Branting och Per Albin Hansson, än mindre efter andra världskrigets slut. Människorna är inte så mycket bättre i dag än de var för några tusen år sedan. Även om vi gör vårt bästa för att världen skall bli bättre och bör fortsätta med det, har vi inte kommit långt. Och så mycket vet vi ändå, att kamp mot förtryckare inte sällan leder till att segrare snart förtrycker dem som nyss förtryckte. Och den enda garanti världen känner mot den onda cirkel våldet utlöser, det är det demokratiska folkstyret. Vår viktigaste uppgift måste därför vara att skapa en fördjupad förståelse för demokratins betydelse. Med alla sina brister utgör den en garanti mot förtryck. Social utjämning kan, i varje fall till en viss gräns och med god vilja, skapas även i diktaturer. De unga svenska bildstormarna brukar ju framhäva Cuba som exempel på ett jämlikhetens land. Det kan diskuteras om så är fallet, men även om påståendet vore riktigt, har i så fall jämlikheten vunnits på bekostnad av andra värden, personlig frihet för grupper och enskilda, friheten att tänka, att tala fritt, att skriva, att propagera, att välja — med andra ord förändra det man tycker är fel. Det är dessa friheter som man får avstå från. Den politiska omyndigförklaringen av de enskilda mäninskorna kvarstår. Det finns ingenting man upplever som så förödmjukande, som utgör ett så orättfärdigt angrepp på människans egenvärde som att beröva henne möjligheten att utöva sin rätt som medborgare i ett demokratiskt rättssamhälle. I en demokrati kan klassolikheter och andra missförhållanden avskaffas genom politiska beslut av fria medborgare. Men det samhälle som saknar demokrati saknar också sådana möjligheter. Det finns få länder i Europa som så intensivt som vårt gått till storms mot antidemokratiska tendenser i Sydafrika, Rhodesia, Spanien, Portugal och Grekland — och det har vi gjort med rätta. Sverige har mera aktivt än andra verkat för att det land som satt sig över Europarådets konvention om de mänskliga rättigheterna skulle utstötas ur den europeiska gemenskapen. Det är därför så påtagligt inkonsekvent att detta begrepp — demokrati — alltid lyser med sin frånvaro då regeringspartiet debatterar diktaturen Nordvietnam. Herr talman! Diskussionen om var gränsen skall dras vid vår officiella kritik av omvärlden kommer alldeles säkert att fortsätta. Regeringspartiet kommer säkert även i fortsättningen att kräva mer av oppositionspartierna än av sig självt då det gäller att ge trovärdighet åt vår alliansfria utrikespolitik. Och hur vi än drar gränserna för trovärdighetspolitiken, måste vi vara medvetna om att stormakterna i ett spänt utrikespolitiskt läge kommer att inrikta sitt handlande uteslutande efter egna politiska och militära bedömningar. När vi i dessa dagar har återkallat minnet av vad som hände i Norden för 30 år sedan och fått möjlighet att klarlägga det militärpolitiska spelet, kan vi också konstatera att småstaterna den gången var och blev allenast brickor i det stora spelet. Det är emellertid fördenskull, herr talman, ingalunda oväsentligt vilken totalbild som vi genom vårt uppträdande tecknar av Sverige i utrikespolitiskt och ideologiskt hänseende. Som statsministern själv underströk i sitt Storlienanförande, syftar svensk utrikespolitik till att vara ett instrument för att inte bara bevara landets fred och frihet utan också tillvarata våra egna intressen. Utrikespolitik kan inte — lika litet som inrikespolitik — bedrivas opåverkad av den allmänna åsiktsbildningen inom och utom landet. Om vi bibringar omvärlden en felaktig uppfattning om var vårt land befinner sig ekonomiskt, ideologiskt och kulturellt, kan det få långsiktiga, allvarliga konsekvenser för vårt internationella samarbete med andra oss närstående länder. Det kan med andra ord gå ut över våra egna intressen, och det kan också äventyra våra möjligheter att spela en roll som alliansfri stat i en värld, styrd av militärpolitiska allianser. Det är framför allt ur dessa vidare perspektiv som det så kallade trovärdighetsresonemanget får sin största betydelse. Herr talman! I sitt anförande i Storlien uppehöll sig statsministern länge vid maktbalansen mellan de två supermakterna och den återhållande effekt och motvilja mot äventyrliga engagemang som balansen ger upphov till. Statsministern tecknade en bild av ett motsatsförhållande, som det visserligen låg i allas vårt intresse att försöka förändra och nedtona men som likväl var tämligen oföränderligt. Jag är inte övertygad om att den bilden stämmer med verkligheten. En tillbakablick på de första efterkrigsåren och fram till nu ger tvärtom, trots de två supermakternas hela tiden dominerande ställning, ett klart intryck av föränderlighet. Paradoxalt nog har det mera varit omvärlden som påverkat supermakternas förändrade attityder än tvärtom. Och den snabbt växande ekonomiska stormakten Japan samt Kinas nu visade möjligheter att utnyttja sina rika resurser kommer inom =:Ööverblickbar framtid att skapa ett helt nytt världsläge. Även Sveriges ställning kommer att förändras. Jag saknar för övrigt en given slutsats av statsministerns påståenden om supermakternas intresse att avhålla sig från allt som kan leda till en global kraftmätning, nämligen att detta förhållande också kan ge envar av dem ett större mått av rörelsefrihet inom vissa gränser. Snabba framstötar inom begränsade sektorer för att nå utrikespolitiska eller militärpolitiska fördelar framstår alltså som mera tänkbara nu än tidigare, för så vitt de uppställda målen kan nås så snabbt att det blir den andra supermakten som tvingas sätta terrorbalansen på prov, om den vill återställa det som rubbats. Att balansförhållandet ger ett skydd för små stater är alltså i dag långt ifrån givet. Man kan precis lika gärna dra motsatt slutsats, vilket ytterligare understryker de små staternas behov av starkt försvar till skydd för handlingsfrihet och oberoende. Detta maktbalansresonemang leder över till den planerade europeiska säkerhetskonferens som president Kekkonen drog upp riktlinjerna till för något år sedan och som många Europastater i dag ser fram emot med betydligt större förhoppningar än då planerna lades fram. Att det finns ett samband mellan den avtagande spänningen i relationerna mellan Väst och öst inom Europa, vilket intresset för säkerhetskonferensen vittnar om, och de nya maktfaktorer i Östasien — Kina och Japan — som vi nu har att räkna Ang. Sveriges utrikesoch handelspolitik med, därom lär väl knappast råda delade meningar. Än återstår åtskilligt kontaktarbete i det tysta och mycket öppet förberedelsearbete innan någon vågar bestämt hävda, att säkerhetskonferensen kommer att kunna genomföras. Än svårare är det att förutse vilka mål som där kan nås. Men jag vill starkt stryka under att enbart diskussionerna om konferensen obestridligen har givit anledning till en viss optimism. Att den tidigare hårda västtyska utrikespolitiken skulle dämpas ned och ersättas av en mera pragmatisk östeuropapolitik var väntat oavsett utgången av parlamentsvalen. Att den nya regeringen självfallet är mera obunden och har lättare att öppna nya kontaktvägar än en i tidigare utrikespolitik insnärjd regering är likväl obestridligt. Om Erfurtmötet mellan Willy Brandt och Willi Stoph skall uppfattas som en definitiv vändpunkt i efterkrigsutvecklingen eller om de västtyska försöken att öppna möjligheter till debatt med Ulbrichtregimen blott kommer att utnyttjas i utpressningssyfte av den i detta sammanhang starkare förhandlingsparten, Östtyskland, därom kan vi tills vidare blott gissa eller hoppas. Enbart den omständigheten att företrädare för de båda tyska världarna kunde träffas och utbyta i varje fall deklarationer ger dock anledning till vissa förhoppningar. Majmötet i Kassel kommer sannolikt att bidraga till en säkrare bedömning. Hur det än utfaller tyder dock allt i dag på att det inom gränsstaterna i Östoch Västeuropa finns ett gemensamt behov — delvis motiverat av ekonomiska realiteter — att förbättra utbytet länderna emellan. Men bilden är på något sätt paradoxal. Samtidigt som de båda supermakterna uppenbarligen är inriktade på att nedtona motsättningarna — motiven må vara ekonomiska, militärpolitiska eller baserade på oro för nya makter i den världspolitiska hierarkin — är de medvetna om att ett utrikespolitiskt töväder i Östeuropa kan utlösa reaktio ner av den art som föranledde det sovjetryska angreppet på Tjeckoslovakien. Det får visserligen antas att det exempel som Sovjet då statuerade under de närmaste åren dämpar intresset för liberala experiment. En avspänningspolitik kan likväl skapa problem för Kreml och den sovjetiska hegemonin. Paradoxen består alltså i att den europeiska säkerhetskonferensen förutsätter en sådan avspänningspolitik som i sin tur kan skapa dessa problem. Det blir minst sagt intressant att studera hur ”avspänningskonflikten” — om jag får använda ett sådant ord — löses. Det angår oss alla i Europa och inte bara Europa. Det gäller i sista hand världsfreden. Det ligger också mycket av motsägelse mellan å ena sidan förväntningarna om minskad spänning mellan supermakterna och därmed mellan Europas stater på ömse sidor om muren och å den andra konstaterandet av latenta konflikter och krigshandlingar på andra håll i världen. I dagsläget finns det verkligen inte mycket som uppmuntrar till optimistiska förhoppningar att lösa Mellanösternkonflikten. Oförsonligheten och omedgörligheten på ömse sidor verkar förlamande. Konflikten är snarare värre i dag än då sexdagarskriget avblåstes. Jag tror inte att någon här i Sveriges riksdag vågar ens spekulera över möjligheterna och metoderna att bilägga eller frysa ned striden. Samma maktlöshetens känslor präglade också Europarådets debatt om Mellersta Östern för en vecka sedan. Det var icke minst företrädarna för Europarådets Medelhavsländer och Schweiz som gav uttryck för sin djupa oro för den balansförändring som ägt rum kring Medelhavet och de ökade risker för konfrontation mellan supermakterna som detta kan medföra. Att omvärlden alltmer berörs av parternas tilltagande bitterhet är — som understryks i dagens regeringsdeklaration — alldeles obestridligt. Då deklarationen samtidigt påvisar behovet av skyddsåtgärder för att säkra kommuni kationerna och förhindra de desperata kampmetoder som tillgrips för att störa den internationella flygtrafiken, ger det mig anledning att fråga regeringens representanter, vad Sverige är berett att göra för att effektivt ingripa mot här i landet eventuellt befintliga personer, som aktivt medverkat i sådana mot alla folkrättsliga principer stridande våldsåtgärder. Herr talman! Nära nog lika pessimistiska har vi anledning att vara då vi studerar läget i Sydostasien. Jag tycker måhända att de FNL-grupper och yrkesdemonstranter av olika slag som framför allt engagerar sig i dessa frågor borde själva kunna dra den slutsatsen av vad som nu händer där ute, att Vietnamkonflikten inte är fullt så enkel som man vill ge sken av. Sydostasienproblemen och Vietnamfrågan kan verkligen inte inneslutas i sådana enkla slagord som ”den amerikanska imperialismens och kapitalismens smutsiga stöd åt Saigonjuntan”. Vad som här sker är att århundradens motsättningar mellan stammar och folk, mellan religiösa, etniska och språkliga samt sociala och kulturella grupperingar avspeglas i konflikter, vilkas lösning ter sig oändligt avlägsen. Ingen kan förutse när och hur de slutar. Att resultatet kan bli nya omvälvningar, ny förstörelse och ytterligare blodsutgjutelse, det är det enda som förefaller sannolikt. Vi kan inte heller utesluta riskerna för spridningseffekter åt olika håll. Herr talman! Låt mig lämna det utrikespolitiska fältet för några avslutande mera näraliggande reflexioner om de ekonomiska samarbetssträvandena i Europa och i Norden. Statsminister Palmes resor har säkert varit värdefulla. Jag syftar då inte på den förstärkning av hans egen prestige som han måhända vunnit på det inrikespolitiska fältet genom att ha skött sig så bra som han enligt tidningsuppgifter lär ha gjort i Bonn, London och Paris. Viktigare är att statsministern på många håll tycks ha lyckats visa värd folket i dessa huvudstäder att han inte är en fullt så farlig bildstormare som han utmålats på vissa håll i svensk och utländsk press. Efter de många övertramp i de utrikespolitiska sammanhangen som förekommit under de senaste åren har det varit välgörande — det är min personliga uppfattning — att herr Palme fått tillfälle att möta icke endast företrädare för det officiella Västtyskland, Storbritannien och Frankrike, utan även världspressens representanter och inför dem kunnat redovisa en balanserad syn på den politiska och ekonomiska situationen i vårt land. Det förefaller också som om statsministern har förmått göra klart för vederbörande ute i Europa, att Sverige har ett klart positivt intresse att inom de gränser som neutralitetspolitiken uppdrar så intimt som möjligt medverka i en utvidgad europeisk gemenskap. Trots alla tidigare liknande försäkringar har på vissa håll kvarstått tvivel om vårt lands intentioner. På sina håll har detta utnyttjats av federalistiska grupper, som eftersträvat ett i alla hänseenden politiskt förenat Västeuropa och därför ansett en alliansfri stats medverkan vara belastande. Det hindrar inte att jag fortfarande anser att Sverige borde låta sitt samarbetsintresse komma till uttryck i en formell ansökan om medlemskap med bibehållen neutralitetsreservation. Med en sådan ansökan hade Bryssel inte kunnat underlåta att förhandla med oss parallellt med de övriga — som det brukar heta — ”applicant states”. Vår uraktlåtenhet att precisera var vi står har — som jag redan sagt — föranlett missförstånd, kommer att föranleda missförstånd och kommer i varje fall att verka försvårande vid de kommande förhandlingarna. Men nu är tydligen den svenska regeringen av prestigeskäl inte beredd att ändra den ståndpunkt den intog i början av 1960-talet. Det gäller därför att göra det bästa möjliga av situationen. Och jag är för min del — i det läge vi befinner oss i — beredd att stödja den förhandlingsmetod som regeringen nu börjat plädera för, nämligen att söka övertyga EEC om att kommande förhandlingar om medlemskap med dem som uttryckligen sökt sådant bör i tiden samordnas med förhandlingar med Sverige. Ett sådant förfarande är i varje fall sakligt — om inte formellt — klart motiverat. De ekonomiska banden mellan Sverige, Norge och Danmark har växt sig så starka, att en förhandlingsprocedur som bortser från den integrationen knappast vore realistisk. Genom parallella överläggningar skulle vi alltså kunna få klarlagt vilka ekonomiska och ekonomisk-politiska problem som måste lösas för vårt lands medverkan i gemenskapen. Under en sådan förhandlingsomgång kan sannolikt också åtskilliga frågor klarläggas, som rör vår utrikespolitiska handlingsfrihet. Underlaget skulle därmed förbättras för de överläggningar rörande behövliga utrikespolitiska reservationer som måste upptagas sedan de ekonomiska förhandlingarna slutförts. Som bekant står Europagemenskapen nu inför nya intensifierade åtgärder att i ekonomiskt hänseende sammansmälta och därmed förstärka gemenskapen. De på grundval av Barreplanen igångsatta utredningarna om en monetär och ekonomisk union mellan EEC-staterna kommer att fullföljas av en särskild arbetsgrupp som i enlighet med beslut på decembermötet i Haag skall framlägga förslag redan under innevarande år. Det kommer självfallet att ta åtskilliga år innan de långtgående planerna på en verklig ekonomisk Europaunion kan förverkligas. Men den konstruktiva målmedvetna satsningen är imponerande. Allteftersom planerna förverkligas kommer det att bli allt svårare för Sverige att stå utanför. Därmed tillspetsas ytterligare frågan om vi är beredda att aktivt medverka och påverka utvecklingen eller föredrar att stå utanför och ändå bli helt beroende av skeendet och de beslut som fattas i Europagemenska pen. Alldeles oavsett vårt ställningstagande borde den slutsatsen vara given att det är ett klart svenskt intresse att redan nu söka harmonisera lagstiftning och ekonomisk-politiska åtgärder så långt som möjligt. Det finns emellertid tendenser i dagens socialdemokratiska politik som pekar i motsatt riktning och som måste komma att försvåra vårt kommande samarbete med Europa. Ett exempel på isolationistiskt tänkande är det skatteförslag riksdagen nu har att behandla. Den finska regeringens och president Kekkonens negativa ställningstagande till Nordek har självfallet utlöst stor besvikelse. Efter det skickliga förhandlingsarbete som de nordiska experterna utfört och efter det för många överraskande snabba och positiva resultatet härav, hade även många tidigare tvivlare börjat utgå ifrån att Nordek nu var i hamn. Därför blev besvikelsen desto större. Det nyttar föga att betygsätta Finlands ställningstagande eller att spekulera över de motiv som ytterst kan ha föranlett den finska ”kovändningen”. Att Finland inte tog ståndpunkt utan tungt vägande skäl måste vi utgå ifrån, även om vi kan ha anledning att vara kritiska inför överraskande kastningar i de finska ställningstagandena. Men, herr talman, själva Nordek-tanken får fördenskull inte begravas. Vi har under de gångna årens överläggningar åstadkommit så mycket och förskaffat oss sådana kunskaper om de ekonomiska förhållandena inom respektive länder och om de speciella arbetsbetingelserna för skilda näringsgrenar, att arbetet inte får gå till spillo. Underlaget måste tvärtom utnyttjas för en fortsatt integration av våra ekonomier, även om dessa — i varje fall för närvarande — icke kan institutionaliseras inom ramen för en tullunion på det sätt vi hade hoppats. Att nu ersätta Nordek med ett Skandek vore enligt min mening icke lämpligt. En sådan åtgärd skulle skapa svårigheter och problem, inte bara för Finland utan också för Norden i övrigt. Riktigare under nuvarande omständigheter är alltså att förutsättningslöst och okonventionellt, sektorsvis eller annorledes, vidta alla åtgärder som kan vara ägnade att förstärka den gemensamma nordiska ekonomin och konkurrenskraften, att med andra ord ge ökad tyngd åt den gemensamma nordiska marknad med mer än tjugo miljoner konsumenter det här är fråga om. Finns den politiska viljan, bör avsevärda resultat kunna åstadkommas. Det hittillsvarande EFTA-samarbetet och förberedelserna för Nordek ger gott underlag för fortsatta åtgärder. Att den ekonomiska viljan till en intensifiering av samarbetet är för handen inom näringslivet i respektive länder, det vet vi. När allt kommer omkring kanske det rentav på vissa områden kan bli lättare att nu nå resultat genom praktiskt konkret handlande än vad fallet skulle ha varit om den genom långtgående övergångsbestämmelser och även i övrigt begränsade tullunionen hade accepterats. I varje fall kan man möta förståelse härför inom näringslivet på vissa håll i Danmark och Norge. Herr talman! Jag har i mitt anförande inte gått in på det i och för sig intressanta avsnitt i dagens regeringsdeklaration som berör FN och de åtgärder som inom nämnda organisations ram vidtas för att förebygga konflikter. Jag har inte gjort det, bland annat därför att jag vet att herr Virgin senare kommer att belysa därmed sammanhängande frågor.

Herr talman! Jag har med intresse lyssnat till företrädarna för de tre oppositionspartierna och deras i stort sett mycket fridsamma inlägg när det gäller bedömningen av regeringens utrikespolitik — betydligt fridsammare än de meningsyttringar som stundom förekommer utanför denna sal. Jag skall börja med att säga något om de handelspolitiska frågorna, bl.a. därför att alla de tre borgerliga representanterna har berört dem och därför att herr Helén uttryckligen har begärt det. Då nu dödläget i integationsförhandlingarna tycks ha brutits och då man kan förutse att förhandlingar kommer att inledas mellan EEC, Storbritannien och andra länder som söker medlemskap, är det viktigt för ett land som Sverige att informera sig om vad som sker och att klargöra sin ställning. Detta har varit huvudsyftet med de överläggningar som jag har fört med en rad regeringar ute i Europa den senaste tiden. För mig har det därvid varit utomordentligt angeläget att klargöra att den svenska <:<neutralitetspolitiken = ligger orubbligt fast. Den är grundad på Sveriges reella läge i det strategiska och maktpolitiska spänningsfältet, och naturligtvis står den i överensstämmelse med våra egna nationella säkerhetskrav. Men vi har brukat säga att vi också tror att den har bidragit till det lugn och den stabilitet som i stort sett karakteriserat förhållandena i Norden under efterkrigstiden. Skiljaktigheterna i de nordiska ländernas «säkerhetspolitik med två länder som är medlemmar av Nato och två länder som är neutrala — det ena med särskilt förhållande till sin store granne — har skapat ett balansläge, som vi bedömt vara till gagn för freden i Europa. Vid mina samtal i Europa har man inte bara uttryckt vilja att respektera den svenska neutralitetspolitiken och sin förståelse för att vi vill föra en sådan politik. Det var ofta den reaktion vi mötte i början på 1960-talet — man sade att visst skall ni vara neutrala, men det är er sak. Nu har jag starkare än tidigare också tyckt mig märka ett positivt intresse för att denna politik konsekvent skall fullföljas, därför att den gagnar ett vidare fredsintresse i Europa. Jämvikten i Norden är alltså i vårt eget intresse, men man bedömer Ang. Sveriges utrikesoch handelspolitik det i andra länder, i Öst och Väst — jag fick det särskilt markerat de senaste veckorna — också vara till gagn för vidare europeiska intressen. Detta är ganska fundamentalt — det är en viktig och som jag hoppas gemensam utgångspunkt vid våra diskussioner med den Gemensamma marknaden. Det har vidare varit angeläget för mig att understryka vår vilja att vidga och fördjupa det nordiska samarbetet. Det är riktigt att Nordek-traktaten inte undertecknats i Finland, men jag tyckte att herr Helén uttryckte det bra, när han sade att Nordek-planen inte är skrinlagd utan bordlagd. Men jag har haft särskild anledning understryka att integrationen mellan de nordiska länderna på väsentliga områden nått längre än inom EEC, trots att vi inte haft några överstatliga organ. Ofta känner man av naturliga skäl inte till det på kontinenten. Vi har en gemensam marknad, passfrihet, i väsentliga avseenden en samordnad lagstiftning, och framför allt har våra ekonomier under de senaste tio åren vävts allt närmare samman. Den internordiska handeln har under de senaste tio åren treeller fyrdubblats. Det förekommer vid sidan därav, som alla vet, ett omfattande produktionssamarbete på det industriella området, där industrier i ett nordiskt land byggs upp som underleverantörer till någon industri i ett annat nordiskt land. Detta är naturligtvis i mycket hög grad resultatet av den tullfrihet som EFTA-samarbetet fört med sig. Mot den bakgrunden ter det sig för oss helt orimligt att en strävan till ett vidare ekonomiskt samarbete i Europa skulle leda till att det upprättas en tullmur tvärs igenom Norden. Jag tycker mig ha konstaterat att man ute i Europa har stor förståelse för denna synpunkt, Ett steg framåt i samarbete skulle på ett väsentligt område leda till ett stort steg tillbaka. Man förstår att sammanvävningen har gått så långt att det är nästan praktiskt ogörligt att bryta våra ekonomier isär. Dessa nordiska länder är naturligtvis små, men de erbjuder en icke obetydlig marknad. EEC:s varuutbyte med Norden är större än dess varuutbyte med Storbritannien och större än dess varuutbyte med Amerikas Förenta stater, och vi kan därför tillsammans erbjuda en ganska intressant marknad. För det tredje har jag naturligtvis velat understryka, att det alltid varit en klar målsättning för svensk handelspolitik att medverka till ett upphävande av marknadssplittringen i Europa. Det var i hög grad i detta syfte som EFTA bildades. Vi vill aktivt bidra till att skapa en europeisk stormarknad som samtidigt präglas av en öppen och generös inställning till tredje land. Av särskild betydelse är därvid avspänningssträvandena i Europa och inställningen till de fattiga länderna, som flera av talarna i dag har berört. I ett sådant vidgat europeiskt samarbete torde vi möta mindre svårigheter på det ekonomiska området än många andra länder, som önskar en anslutning till EEC. Den för oss avgörande frågan är på vad sätt ett sådant samarbete kan förenas med en fast och konsekvent neutralitetspolitik.

Mål och former i det politiska samarbetet har naturligtvis inte förblivit oförändrade under de år som EEC varit i funktion. Den klara anknytningen mellan Atlantpakten och EEC markeras inte längre alls på samma sätt som tidigare. Inte heller torde dessa mål lämnas opåverkade av de förestående förhandlingarna med Storbritannien och andra länder. Det råder över huvud taget ganska stor oklarhet när man diskuterar vad som är den politiska målsättningen för EEC-samarbetet. Därför är det för tidigt för oss att ta ställning till i vilken form vi kan ansluta oss till eller samarbeta med EEC. När herr Bohman påstår att det här gäller något slags prestigehänsyn från den svenska regeringen, gör han det alldeles för lätt för sig, Det är fråga om den grundläggande trovärdigheten för svensk neutralitetspolitik. Skulle vi ansöka om medlemskap utan att veta — vilket vi i dag inte vet — vad det konkret skulle innebära för vår neutralitetspolitik och för vår politik över huvud taget, skulle det uppfattas som ett politiskt steg. Det är vi inte beredda att ta, och vi vet inte heller om det blir möjligt. Det beror på när vi får möjlighet att mera konkret bedöma vad det politiska samarbetets innebörd och syfte är. Det är därför vi eftersträvar att så snart som möjligt i första hand få till stånd en överläggning om de materiella sakfrågor som ingår i ett vidgat europeiskt samarbete, så att vi kan skapa oss en bild av vad dessa materiella sakfrågor får för konsekvenser för vår del. Under mina samtal ute i Europa har jag starkt understrukit nödvändigheten av en parallellitet i överläggningarna mellan å ena sidan EEC och de länder som söker medlemskap i EEC och å andra sidan EEC och Sverige. Det har inte behövt anföras några speciella utrikespolitiska eller principiella motiveringar för detta. Det är rent praktiska skäl som talar för en sådan samordning, ty om förhandlingar nu inleds, reellt kanske ganska sent under året, mellan EEC och Storbritannien och man då tar upp jordbruksfrågorna, kommer ofrånkomligen och med en gång Danmarks problem att dras in i bilden. Börjar man diskutera Danmarks problem med utgångspunkt i jordbruket och tar upp Norges problem, kommer alla de övriga nordiska ländernas problem in i bilden. Just samman vävningen av våra ekonomier medför från vår synpunkt, men sannolikt också från den Gemensamma marknadens synpunkt, en praktisk fördel att ha en parallellitet i dessa förhandlingar. Jag kan väl påstå att jag har mött stor förståelse för dessa synpunkter i flera av de länder jag besökt. Mot detta finns naturligtvis den argumentation som går ut på att det gäller för Sverige att bestämma sig för att ansöka enligt § 237 eller 8 238; då bekänner man sig så att säga till det politiska samarbetet eller inte, då går man så att säga in i den formella uppläggningen av traktaten. Det finns sådana krafter. Det är naturligtvis vi själva som måste bestämma formerna för vår anslutning till ett europeiskt samarbete, men detta beslut kan vi först fatta när vi får ett tillräckligt underlag därför, eftersom det är ett för oss avgörande och viktigt beslut. Vi vill därför av praktiska skäl få denna öppna förhandling parallellt med de förhandlingar som förs med de medlemssökande länderna. Jag vill till sist säga att vi står inför ett intensivt skede av förhandlingar i de europeiska integrationsfrågorna. Problemen är komplicerade. Vi kan ännu inte bedöma konsekvenserna i olika avseenden — yttre och inre för vår del — och de avgöranden som vi väl så småningom kommer att ställas inför, kommer att bli svåra. Men det är självklart därför vi på ett tidigt stadium söker klargöra vår ställning och informera oss om utvecklingen. Därvid är det givet att regeringen skall hävda Sveriges positiva intresse av att medverka till en friare handel och ett vidgat samarbete mellan Europas länder, men det är också självklart — och det är liksom utgångspunkten för våra resonemang — att regeringen orubbligt skall hålla fast vid vår neutralitetspolitik. Detta, herr talman, om den handelspolitiska delen. Vidare vill jag göra några kommentarer med anledning av de utrikespolitiska avsnitten i mina motdebattörers inlägg. Jag kan inte göra detta helt systematiskt. Herr Bengtson hade en som jag tycker något halsbrytande utläggning om Brezjnevdoktrinen — i övrigt har jag inte mycket att invända mot vad han anförde. Men när han säger att vi skall basera vårt erkännande av andra stater på stormakternas säkerhetsdoktriner, är han ute på något osäkra vägar. Det är inte på grund av Brezjnevdoktrinen vi skall överväga att erkänna bl.a. Östtyskland och Nordkorea. Ett erkännande av dessa länder kommer i fråga som ett de facto-erkännande av en föreliggande situation. Det finns speciella skäl till att vi beträffande Nordkorea, där vi tillhör stilleståndskommissionen, och beträffande Östtyskland med hänsyn till de förhandlingar som nu pågår, inte bör fatta ett sådant beslut nu. Men om och när ett sådant beslut fattas av oss kan det icke vara som ett resultat av stormakternas säkerhetsdoktriner. Det är tvärtom. Till de ting som vi betraktar som en fara i dagens värld — och en betydande fara — hör just att stormakterna av sina nationella säkerhetsintressen drivs att skaffa sig inflytande i mindre länder. Vi har anledning att tro på de förklaringar som avgivits från Sovjetunionens sida att man icke ville tillåta en friare utveckling i Tjeckoslovakien därför att detta hotade ryska säkerhetsintressen. För att inte skaka herr Bohman skall jag inte påstå att det föreligger någon exakt parallellitet, men i Vietnamfallet har hela det amerikanska engagemanget motiverats icke med intresse för demokratin utan med nationella säkerhetsintressen. USA ville ha inflytande av skäl som förre presidenten Lyndon Johnson uttryckte så här: Om de röda kommer till Sydvietnam i dag, så är de i Hawaii i morgon och i San Francisco nästa vecka. Jag förmodar att man i Moskva kan ha resonerat ungefär på liknande sätt. Detta är en risk för små nationer, och vi kan aldrig basera vårt erkännande av andra stater på denna doktrin. Det är en invändning jag har att rikta mot herr Bengtson. Men han kanske inte menade så illa som det lät. Herr Heléns långa anförande var i stora delar sympatiskt. När han talade om Mellersta Östern, engagerade han sig emellertid oerhört starkt för den ena parten i konflikten. Jag vill bara säga att vi alltid har ansett det självklart att den israeliska statens rätt att existera skall värnas. Det finns också klart uttryckt i Förenta nationernas resolution av den 22 november 1967. Israel skulle få ”säkra och erkända gränser”. För fullständighetens skull måste jag nu fråga herr Helén, om han verkligen stöder den resolutionen, som innebär ett tillbakadragande av trupper från ”territorier ockuperade i samband med sommarens händelser”, som det hette. Det är det krav som från FN:s sida har ställts på Israel. Svensk opinion har alltid — till följd av många nära förbindelser — känt stark sympati för Israel som nation, för dess sociala utveckling och för dess rätt att existera. Men i detta skede tror jag att det är väsentligt att påpeka att Förenta nationernas resolution innebär att krav också ställs på den israeliska staten. Detta är en förutsättning för att det skall kunna bli fred i den delen av världen.

Skall den konflikten kunna lösas, krävs det mycket av stormakterna, men också av de parter som är engagerade på båda sidor i konflikten. Ju längre denna konflikt fortsätter desto större är risken att extrema grupper får kontroll över utvecklingen, i varje fall på den ena sidan. Herr Bohman — jag återkommer senare till herr Helén — hade läst det anförande jag höll i Storlien. Jag är naturligtvis smickrad. Det var egentligen, såvitt jag förstår, två ting som han tog upp. Det ena var att herr Bohman sade att det är farligt att tro att man så att säga kan balansera sina kritiska synpunkter, det vill säga tro att om man kritiserar Amerika den ena dagen kan man kritisera Sovjetunionen den andra i föreställningen att man därigenom skulle skapa någon sorts balans. Jag tror att herr Bohman har missförstått mig. Jag har lyckats leta fram mitt tal i Storlien. Jag sade: ”Vi har uttalat oss kritiskt mot Vietnamkriget. Man har dock sagt att detta skulle strida mot neutraliteten. Det är en ståndpunkt som jag inte kan förstå. Man kan ha olika meningar om detta krig. Man kan t.ex. ansluta sig till Dominoteorin. Man kan anse att detta är ett klokt krig från olika synpunkter O.S. Vv... men man kan inte säga att om vi hävdar en mening om detta krig detta skulle strida mot neutraliteten bara därför att meningen är kritisk. Det vore tvärtom en ganska farlig argumentation. Vi har under efterkrigstiden uttalat oss kritiskt vid återkommande tillfällen mot Sovjetunionens politik, Pragkuppen 1948, Ungernhändelserna 1956, Berlinmuren samt invasionen i Tjeckoslovakien 1968, och vi har med skärpa gett uttryck för vad vi uppfattar vara den svenska opinionens hållning i dessa frågor. Även om det i Sverige funnits de som tyckt annorlunda och även om det inte väckt någon entusiasm hos dem som vi har kritiserat, har vi nu för första gången uttalat oss klart kritiskt om den västliga stormaktens politik. Inte heller här får man vänta sig någon entusiasm, men det är väldigt farligt att hävda att om vi i någon fråga uttalar oss kritiskt mot den västliga stormaktens politik har vi därmed brutit mot neutraliteten. Slutsatsen därav skulle alltför lätt bli att vår neutralitetspolitik är betingad och villkorlig och att den ger utrymme för kritik mot Öst men inte för kritik mot Väst. Då kommer man att sakna tilltro till de grundläggande handlingslinjerna i vår politik.” Jag vill påpeka, herr Bohman, att det är fundamentalt felaktigt att tro att detta skulle vara uttryck för ett slags balanspolitik. Det är i stället ett uttryck för det enkla faktum att man vill kritisera oförrätten var den än förekommer. Om vi nu anser oss kunna rikta vägande saklig kritik mot Vietnamkriget, skall vi icke underlåta att framföra den därför att det råkar vara en västlig stormakt. Den andra synpunkten som herr Bohman hade gällde demokrati. Både herr Helén och herr Bohman talade om demokrati, och jag har ingen anledning att inte instämma i vad de sade om demokratins värden. Jag har en känsla av att de polemiserade mot någon som i så fall är tämligen ensam om en annan uppfattning i denna sal. Herr Bohman tyckte att jag talade för mycket om social och nationell frigörelse, och han citerade återigen mitt tal i Storlien. Låt mig upprepa vad jag sade i Storlien. Jag sade så här: ”Det fanns på tjugotalet och ännu på trettiotalet en entusiasm — från vitt skilda utgångspunkter — för det amerikanska samhället och för det sovjetiska. De representerade båda någonting nytt. I Amerika kom den nya given. Entusiasmen tolkades i Amerika av Carl Sandburg: småfolket klarar sig alltid mot översåtarna. Det tar tid men till slut segrar människorna. Han skrev om folket att ”detta gamla städ skrattar åt många brutna släggor”. Och från sina utgångspunkter skrev Majakovskij den berömda dikten om Sovjetpasset: ”Jag kunde som en varg äta upp byråkratin.” . .. ”Jag räcker fram mitt pass med hammaren och skäran, så läs och avundas mig: jag är medborgare i Sovjetunionen.” Jag tillade: ”Nu torde det inte längre vara många ryska författare som kan räcka fram sina pass. Dessa länder är icke på samma sätt som tidigare ledstjärnor. De är däremot utomordentligt mäktiga och etablerade. — — — I stället växer solidariteten med de fattiga och förtryckta folken i den tredje världen. Det betyder inte att man okritiskt accepterar eller tar ansvar för alla delar av dessa länders politik. Men man har förståelse för kraven och för de svårigheter som möter. I den obönhörliga och ofta destruktiva tekniska utvecklingens tid... representerar länder som t.ex. Tanzania eller befrielserörelserna på olika håll en ny och meningsfull idealitet, chanser som man tycker har gått förlorade på andra håll i världen.” Jag står naturligtvis för detta. Herr Bohman kan ju ta Tanzania som ett exempel. Jag förmodar att Tanzania inte överensstämmer med alla de stränga och strikta krav på demokratisk renlärighet som herrar Bohman och Helén utvecklade från denna talarstol. Skulle man verkligen ta vad ni sade efter bokstaven, skulle vi sannolikt stå här och fördöma Tanzania: Det är ett enpartisystem man där har. Men vi gör det inte. Varför? Jo, därför att vi inte kan begära att demokratin plötsligt skall växa fram ur ett intet i ett tidigare fattigt och förtryckt land. Vi kan med glädje skönja den vilja som där visas att försöka utveckla landet och att inom enpartisystemets ram nå en demokratisering. Herr Bohman tog upp Cuba. Ingen har förnekat att Cuba är en diktatur. Men herr Bohman säger att cubanerna får avstå från en massa fina värden för att bättre kunna bekämpa klassamhället. Men om cubanerna har avstått någonting av demokratiska frihetsvärden då förutsätter det att de har haft några sådana. Jag vet inte om sergeanten Batista skall framställas som någon frihetshjälte i efterhand, men jag tror att ytterligt få cubaner uppfattar honom som en sådan. Där har vi alltså dilemmat igen, och vi kan gå igenom nästan alla fattiga länder. Jag upplever mig själv som rätt demokratiskt renlärig när det gäller utvecklingen i ett rikt land. Men om man ställer samma demokratiska renlärighetskrav på alla de fattiga länderna upplever jag det som något av en cynism eftersom dessa länder icke haft ett par hundra år på sig att utveckla en stabil demokrati. Därför är det två andra kriterier som måste användas. För det första måste man se: Finns i detta land verkligen en vilja till social och ekonomisk utveckling, gör regeringen någonting för folket? För det andra måste man fråga: Finns det, trots att det inte är verklig demokrati, dock en demokratisk strävan? Det tillhör det eländiga i efterkrigstidens utrikespolitiska debatt — internationellt sett — att det gått att skrapa fram en och annan regim i ett fattigt land som haft en formell demokrati med alla agremanger. Men man har samtidigt vetat att detta är en ren formalitet, för det första därför att folkviljan inte fått komma till uttryck i de s.k. demokratiska valen, för det andra därför att denna regering inte gör någonting. På grund härav har vuxit fram en mer balanserad debatt om demokratins innebörd när man talar om fattiga länder. Om herr Bohman tolkar detta som ett slags lönnlig svaghet för diktaturer är han verkligen inne på fel spår. Jag sade att herr Helén höll ett i många avseenden mycket bra och mycket sympatiskt anförande. Det gäller även vad han sade om Vietnam. Han citerade länge Schlesinger, som jag också tycker är en utmärkt författare. Sedan fortsatte han, utan citat, och jag hoppas att det verkar varken elakt eller övermaga om jag säger att jag funderade över om vissa meningar var tagna från Gävletalet eller från Sergels torg-talet. Jag kände liksom igen själva grundtankegången. Detta kan jag inte vara annat än glad över, men på en punkt tyckte jag att hans anförande inte var sympatiskt, nämligen när herr Helén ville säga att man inom folkpartiet alltid har tyckt på det sättet och att detta har varit folkpartiets inställning i alla skeden av Vietnamkonflikten. Herr Helén talade i dag om att demokratin inte får vara förmyndare över andra folk, att man skall ta hänsyn till den inre utvecklingen och att det amerikanska engagemanget i Vietnam skadar demokratins ideal. När jag och andra människor sade detta för fyra år sedan, ja för två år sedan, gick folkpartiet i spetsen med de mest våldsamma anklagelser för att vi därmed svek demokratin. Det var ju just när jag sade, att det inte är i demokratins intresse man skyddar regimen i Sydvietnam, som alla de berömda beskyllningarna kom om att Sverige skulle bli ett Finland och att vi skulle överlämnas till Sovjetunionen. Det antyddes t.o.m. att jag därmed ställde mig på något slags landsförrädisk ståndpunkt.

Herr talman! I de delar av herr Palmes inlägg som handlade om Nordek och EEC startade han med att karakterisera oppositionen som fridsam. Jag förstår att det kanske inte riktigt är herr Palmes personliga genre.

Visst kunde man säga några ord om den reträtt från Metalltalet som herr Palme här gör, men jag finner inte det väsentligt. Det viktiga är ju nu att realförhandlingar i sakfrågan framstår som den naturliga uppläggningen, och det är precis detta som folkpartiet har hävdat. Herr Palme hoppades att detta var en gemensam utgångspunkt. Det har för oss hela tiden varit den självklara utgångspunkten. Herr Palme gav intrycket av att Norden är en mycket eftersträvansvärd Europapartner. Visst är den det på grund av sin industriella och ekonomiska kapacitet. Men kan vi vara lika säkra på att man i Bryssel uppfattar Sverige som en lika eftersträvansvärd partner? Har regeringen gjort allt vad den har kunnat tidigare för att klarlägga Sveriges intresse? Den upplysningsverksamhet herr Palme själv har startat vill jag uttrycka min beundran för. Jag tror emellertid att den kunde ha startat tidigare. Under en något blygsammare resa som jag själv företog i december till några huvudstäder kunde jag konstatera att det även bland herr Palmes partivänner tyvärr var så att man inte var helt medveten om vad den svenska regeringen egentligen syftade till. Hela den debatt som herr Palme vill riva upp nu om innebörden av den sociala och nationella frigörelsen får herr Palme föra med herr Bohman. Jag har ingen anledning att gå in i den bara därför att herr Palme försöker att bunta ihop oss. Vi hade olika uppläggning av den diskussionen. Vad jag vill understryka är att den svenska liberalismens krav på en ökad u-hjälp syftar just till att åstadkomma och utveckla nationell och social frigörelse i de länder det är fråga om. Här har faktiskt socialdemokraterna i vissa lägen gått emot praktiska förslag från vår sida. Så kommer herr Palme över till Vietnam. Han gjorde då en karakteristik över det förgångna. Jag vill slå fast att folkpartiet står för de värderingar jag har uttryckt i dag. Jag har ingen anledning att göra något försök att betygsätta den debatt om vissa överdrifter i herr Palmes tal som förts av tidigare ledare för folkpartiet. Men det viktiga dokumentet — det känner herr Palme till — är det uttalande som folkpartiet antog på sitt landsmöte 1967, det uttalande som jag själv såsom privatperson hade slädjen att få föreslå och föredra. Där slogs det redan då fast att USA:s bombningar i Nordvietnam skulle upphöra utan att man avvaktade några motprestationer, att förhandlingar borde påbörjas, att FNL skulle vara en av parterna i dessa förhandlingar, att målet skulle vara krigshandlingarnas upphörande och fria val under internationell kontroll, att den regering som skulle kom ma därefter måste respekteras och att Sverige skulle bidra till Vietnams återuppbyggnad efter krigets slut. Jag delar i övrigt regeringsdeklarationens pessimism beträffande möjligheterna att åstadkomma ett snart slut på Vietnamkriget, och jag har ingen anledning att göra någon erinran mot den vaga förhoppning regeringsdeklarationen anvisar om hur detta skulle gå till. Vad beträffar den stora risken för en utvidgning av kriget till övriga delar av det gamla Indokina har jag redan förra veckan sagt ifrån att USA skulle ta på sig ett mycket stort ansvar om man utvidgade kriget utanför det område där det redan nu bedrives. Låt mig avsluta med några ord om vad herr Palme sade om Israelpolitiken. Vi har väl alltid tidigare i den svenska riksdagen haft som en gemensam utgångspunkt när dessa frågor har kommit upp den resolution som säkerhetsrådet antog den 22 november 1967.

Herr Palme vet att resolutionen år 1967 var avsiktligt vag. Den talar om ”occupied territories” — ockuperade områden — för att bägge parter skulle kunna ansluta sig till den. Självfallet utgick flera av dem som anslöt sig till denna resolution från att avsikten icke var exempelvis att tvinga Israel att avstå från Jerusalem. Låt oss inte ta uppen strid som kan innebära att man inom de grupper som känner ett särskilt starkt engagemang utgår ifrån att regeringen skulle vara beredd att svikta i den omtanke som man tidigare visat att i det diplomatiska arbetet värna om Israels rättigheter.

Herr talman! Som vanligt kan man börja med att konstatera att sex minuter är alldeles otillräckligt för att föra en genomtänkt argumentation. Jag tvingas att förenkla mina argument när jag svarar herr Palme. Jag vill gärna ha sagt detta från början. Det är nog riktigt, herr Palme, att man ute i Europa har större förståelse för vår neutralitetspolitik i dag än man hade tidigare. Men jag skulle vilja varna herr Palme och andra representanter för Sverige för att överdimensionera den betydelse som Sverige tilläggs i sådana sammanhang. Vi bör alltså vara försiktiga innan vi drar för långt gående slutsatser av dagens mera nyanserade bedömning av vår utrikespolitik. När herr Palme uttrycker sin rädsla för vad som står i preambeln till Romfördraget, finns det anledning att påminna om att vi har två andra fördrag som vi anslutit oss till och som också har preamblar med mycket vittgående formuleringar och syften, nämligen OECD:s och Europarådets. även de skulle kunna diskuteras från strikt neutralitetspolitiska synpunkter, men dem har vi accepterat. Vi kan också acceptera Romfördraget. Herr Palme bestrider att det ligger politisk prestige bakom regeringens vägran att ändra sin ståndpunkt från början av 1960-talet och uttryckligen söka medlemskap. Jag kan förstå att man vill åberopa andra motiv för sitt ställningstagande. Om man säger att vi inte bör förringa trovärdigheten i vår inställning — en ansökan om medlemskap skulle i dag kunna uppfattas som uttryck för en ny politisk inriktning — så ligger det naturligtvis något i detta, framför allt därför att regering en själv argumenterat på ett sådant sätt att ett ändrat ställningstagande skulle kunna föranleda sådana politiska slutsatser. Jag anser emellertid att det inte behöver vara på det sättet. Det avgörande är ändå att när vi ansökt om medlemskap, vår ansökan kommer att leda till förhandlingar, under vilka det får klarläggas huruvida ansökan kan fullföljas enligt sitt innehåll eller inte. När regeringen skrev sitt mycket omskrivna brev till EEC sommaren 1967 förklarade man, att Sverige var berett att diskutera varje form, alltså även medlemskap, för anslutning till Europagemenskapen, som var förenlig med vår neutralitetspolitik.

Men regeringen har nu själv försatt sig i en situation som kan vara svår att komma ut ur, det skall jag nu liksom tidigare gärna erkänna. Beträffande utrikespolitiken och mitt citat ur herr Palmes Storliental gjorde herr Palme nu gällande att vad han sagt i det talet bara var — jag förenklar — att vi har rätt att kritisera oförrätter var de än förekommer. Vi har kritiserat oförrätter i Vietnam. Vi har kritiserat Ungernoch Tjeckoslovakienhändelserna. Jag menar att det inte utan vidare går att jämföra dessa företeelser med varandra. Om man ändå gör sådana jämförelser måste man samtidigt göra reservationer. Eljest uppkommer de missförstånd om vår hållning som jag påtalat. Parallellerna mellan kritiken i fallet Vietnam och i fallen Ungern, Tjeckoslovakien och Berlin har av regeringen dragits i så många andra sammanhang att den missuppfattningen faktiskt uppstått att Sverige anser att den ene ”kålsuparen” är lika god som den andre. Det är det jag vänder mig emot. Det går som en röd tråd genom herr Palmes Storliental och i debatten i övrigt att dessa två stormak ter är jämförbara — den stora öppna demokratin Förenta staterna och den hårda slutna diktaturen Sovjet. Men de är icke jämförbara, I den svenska debatten har man en förunderlig förmåga att finna fel i det kapitalistiska Förenta staterna och en förunderlig förmåga att hålla tyst med de brister som finns på den andra sidan, såvida man inte råkar i en sådan situation att man tvingas ta klar ställning, som exempelvis vid Tjeckoslovakienkrisen. Min kritik av dagens regeringsdeklarations uttalande mot den nedtrappning som nu pågår i Vietnam genom de amerikanska truppernas bortdragande är baserad på att regeringen måste vara klart medveten om att en sådan nedtrappning och successivt bortdragande av trupperna inte kan ske utan risker. Om man är inriktad på och stöder tanken på att kriget i Vietnam skall avvecklas successivt — det har herr Palme själv sagt sig göra liksom utrikesminister Torsten Nilsson vid upprepade tillfällen — förutsätter det naturligtvis att ett vakuum inte uppstår när amerikanerna drar bort. Skulle amerikanerna utan vidare ge sig i väg från Nordvietnam «skulle konsekvenserna för dem som hittills har förlitat sig på det amerikanska skyddet bli alldeles oöverskådliga. Det har som sagt regeringen tidigare förklarat sig inte vara beredd att acceptera. Vi stöder en koalitionsregering i Vietnam, herr Palme, och det har även president Nixon förklarat sig göra. Svårigheten är bara att åstadkomma en sådan. Mig veterligen har det under förhandlingarna i Paris från Nordvietnams och FNL:s sida icke givits något bevis på ett intresse att gå med i en koalitionsregering. Över huvud taget har dessa parter under förhandlingarna i Paris varit helt oförsonliga, icke givit efter på någon punkt. Utgångspunkten har i själva verket varit den, att man här vid förhandlingsbordet inte skall ge efter för någonting. Eftersom man har vunnit på slagfältet finns det ingen anledning att göra det, anser man. För balansens skull, om inte annat, hade det varit önskvärt och värdefullt om den svenska regeringen någon gång hade pekat på den oförsonligheten. Båda parter måste medverka och visa god vilja om det skall kunna åstadkommas något resultat i Paris. Visst kan man säga att det i första hand är den större och starkare parten som bör ge med sig, men det resonemanget håller inte. Även den andra parten måste visa någon förhandlingsvilja. Vid förhandlingsbordet är i dag den mindre parten i själva verket den starkaste. Ja, herr talman, sex minuter är verkligen en kort tid för replik.
Herr talman! Statsminister Palme tog upp en liten del av det jag anförde om Brezjnevdoktrinen, d.v.s. i den meningen om Sverige skulle erkänna öÖsttyskland och Nordkorea, men inte den oerhört djupgående och avgörande betydelse som Brezjnevdoktrinen har för hela världspolitiken. Jag nämnde att jag med hänsyn till vissa faktorer inte nu vill yrka på erkännande av Östtyskland eller Nordkorea. Jag hänvisade också till regeringsdeklarationen i det avseendet. Ett av skälen till att vi inte har erkänt Östtyskland är att vi väntat oss en återförening av den tyska nationen. Nu vet vi emellertid att Östtyskland helt har anslutit sig till Brezjnevdoktrinen, eftersom man var med om överfallet på Tjeckoslovakien. Vi vet att det inte blir en återförening så länge Östtyskland hyllar Brezjnevdoktrinen. Men det kan givetvis finnas andra skäl till att vi inte nu erkänner Östtyskland. På samma sätt var det med Korea. Brezjnevdoktrinen för med sig det stora problemet. Om den hyllas av de socialistiska länderna, som de själva kallar sig, så låser dessa sig fast i uppfattningen att världen å ena sidan utgörs av socialistiska länder som obön-- hörligt hör samman, å andra sidan av länder med annan politisk inställning. Det har gått så långt att man inte ens inom Förenta nationerna har kunnat ena sig om ett uttryck, som vi vid många tillfällen diskuterat där. Sovjetblocket anser att uttrycket ”peaceful cooperation” kan skrivas in, men man vill absolut inte acceptera uttrycket ”friendly relations”. Man anser sig nämligen inte kunna ha vänskapliga förbindelser med ett land som icke är socialistiskt. Man kan leva i fred med det, men inte mer. Då förstår man vilka oerhört djupgående motsättningar som råder mellan dessa två delar av världen. Om detta har jag inte fått någon kommentar från statsministerns sida. Låt oss se på Vietnam. Herr Palme sade tidigare att han haft kontakt med Nordvietnam. Hyllar Nordvietnam Brezjnevdoktrinen? I vilket fall som helst har vi reda på att Nordvietnam redan avböjt val i hela Vietnam under Förenta nationernas överinseende — vilket är det viktiga. Detta går Nordvietnam alltså inte med på, och det kan tolkas som ett uttryck för att i varje fall Brezjnevdoktrinens anda råder. Det skulle vara intressant att få höra statsministerns kommentarer på den punkten. Så snart vi har ett kommunistiskt land att diskutera med ställs vi inför denna situation. Kommunistländerna hyllar nämligen tesen att det system som finns är idealet, det får inte förändras i något avseende vad som än sker, systemet skall upprätthållas med vapenmakt. Det är just Brezjnevdoktrinens innehåll. Den ytterst lilla del av problemet som statsministern tog upp finns kanske inte så stor anledning att diskutera, men i de stora världspolitiska sammanhangen är det enligt min mening viktigt att nämna någonting om Brezjnevdoktrinen. Därmed har jag nämnt någonting om Vietnam. Det gläder mig att statsministern instämde i vad jag anförde om den franske utrikesministerns tal om freds konferensen. Vad gäller Vietnam hade det varit intressant att också få höra regeringens syn på de kinesiska och sovjetiska vapenleveranser som förekommit. De spelar naturligtvis inte tillnärmelsevis så stor roll som de amerikanska insatserna, men de spelar i varje fall en roll för att uppehålla striderna. Jag vill erinra om amerikanske försvarsministern Lairds uttalande att även om trupperna dras tillbaka från Sydvietnam, så kommer USA att göra på samma sätt som Kina och Sovjetunionen i fråga om vapenleveranser. Då kommer vi att stå inför en situation, som jag mer än en gång i högsta grad beklagat, nämligen att tre stormakter skulle förse två delar av Vietnam med vapen för att striderna skulle kunna fortsätta där. Jag anser att någon reflexion borde göras även om detta, ty en sådan situation skulle onekligen vara synnerligen olycklig. Vad herr Palme sade om demokrati är naturligtvis något som vi helt instämmer i. Jag tyckte dock att statsministern använde väldigt många ord för att förklara att diktaturer i vissa fall kan få lov att förekomma. Jag vill framhålla att målet i varje land alltid måste vara att komma fram till en demokrati. Det står i den första paragrafen i konventionen om de mänskliga rättigheterna och det står i Förenta nationernas stadgar. Detta om varje lands rätt att bestämma får vi aldrig släppa ur sikte. När det gäller handeln olika länder emellan så möts vi alltid av vissa svårigheter. Hur gärna vi än vill handla med länder med diktatoriskt styrelseskick, så kommer man inte ifrån att det är mycket svårt att där arbeta upp marknader m.m., därför att vi inte riktigt vet hur diktaturregeringen kommer att handla längre fram.
Herr talman! Det är möjligt att jag jämfört med herr Bengtson kan förefalla ordrik när jag talar om demokratin. Jag kanske inte har hans förmåga att tala i stenstil, och i så fall ber jag om ursäkt. Jag tog upp herr Bengtsons resonemang om Brezjnevdoktrinen av det enkla skälet att det var den enda punkten i hans resonemang där han drog in svensk utrikespolitik. Därför blev det alldeles speciellt intressant, men nu har han ju frångått det. När det gäller Brezjnevdoktrinen skall man kanske inte nödvändigtvis låsa fast stormakterna vid en doktrin utan hoppas att det är en politik som kan ändras. Jag är väldigt osäker om Vietnam kan blandas in i bilden. Det gäller ju i fråga om Brezjnevdoktrinen stater inom Sovjetunionens direkta inflytelsesfär, och det är mycket tveksamt om man kan räkna Nordvietnam dit. De samtal jag haft med människor därifrån har gett intryck av deras oerhörda vilja att bevara en strikt nationell självständighet, en självständighet mot alla ledande stormakter i en framtid. Brezjnevdoktrinen är väl närmast ett uttryck för Sovjetunionens nationella säkerhetskrav, i vilka ingår att bevara status quo i Europa, såsom Europa nu är uppdelat mellan Öst och Väst. Det är den enkla och korta uttolkning man kan göra. Vår EEC-politik har inte i sina grunddrag förändrats sedan Metalltalet, som jag väl känner, och som var ett inlägg i en mycket hård utrikespolitisk situation där det var absolut nödvändigt att slå fast den svenska neutralitetspolitiken och klart deklarera att den står fast. Jag har sedan alltid haft svårt att förstå dem som har sagt att vi formellt skall begära medlemskap i EEC men samtidigt säga att vi inte menar så mycket med vår framstöt därför att vi först sedan vi klarat ut huruvida villkoren är förenliga med vår neutralitetspolitik kan låta vår medlemsansökan stå fast. Det är överfinurlighet, därför att en ansökan om medlemskap av Brysselkommissionen upplevs som en politisk handling, som en bekännelse till de grundtankar som finns i Romtraktaten och dess olika deklarationer. Det är en sådan inställning som en medlemsansökan ger besked om. Då tycker jag att man skall vara ärlig i sitt uppträdande och inte säga att vi söker medlemskap men inte menar det så helhjärtat som ni kräver. Vi skall vara ärliga, och det innebär en öppen ansökan. När vi diskuterat sakfrågorna kan vi se på vad sätt en anslutning kan förenas med vår neutralitetspolitik. Det är det väsentliga. Jag har ingen anledning att söka strid om Mellersta Östern-frågan, tvärtom, Vår tradition är ju att stödja Israels rätt att existera som självständig stat. Den står vi fast vid. Vår aktuella situation är att vi med hänsyn till Gunnar Jarrings uppdrag bör iaktta utomordentlig varsamhet när det gäller uttalanden om den djupt tragiska konflikten i Mellersta Östern, Vi står dock alldeles entydigt fast vid FN:s resolution av den 22 november 1967. Det är möjligt att jag inte hörde att herr Helén hänvisade till den.

Avser han inte det, finns det ingen anledning att ytterligare diskutera denna sak. Det var detta enda jag med min fråga ville ha klarlagt. Beträffande regeringens inställning i övrigt är det viktigt att framhålla att vi anser att om en lösning av konflikten skall nås, behövs det betydande eftergifter på ömse sidor. Herr Bohman tog upp ytterligare resonemang om demokrati. Det finns någonting i herr Bohmans sätt att resonera som jag inte har kunnat acceptera.

Jag tror att svensk socialdemokrati när det gäller Tjeckoslovakienkrisen gav utstryck för en oerhört enig opinion i sitt fördömande. Vi upplevde oss inte tvingade fram till detta, utan vi gav uttryck för vad vanliga människor kände inför ett förtryck — den gränslinjen har vi alltid dragit. Vidare sade jag till herr Helén att inläggen hade varit fridsamma. Men det var en positiv värdering. Jag sade att de hade varit fridsamma i jämförelse med vad som förekommer utanför denna lokal — det var så jag uttryckte mig. Jag skall kanske inte diskutera Vietnams förflutna i svensk inrikesdebatt med herr Helén. Herr Helén hade ju deltagit i utformningen av folkpartiets Vietnampolitik 1967, men när han gjorde sitt tillträde som partiledare ville han inte uttala sig i Vietnamfrågan, förrän han hade hunnit sätta sig in i denna, något som framgick av de tidningsintervjuer som då gjordes. Men all right, det är ju ingen som av någon resolution på ett landsmöte — som brukar dras fram i sådana här sammanhang — kan lockas bort från en korrekt bedömning av framför allt herr Ohlins och herr Wedéns aktioner i Vietnamfrågan och aktioner från stora delar av den s.k. liberala pressen. Resultatet av en vetenskaplig undersökning i denna fråga kommer, såvitt jag förstår, snart att föreligga. Det blir en ganska hård dom över svensk liberalism, som i ett läge då det verkligen betydde någonting, svek idealen när det gäller att hjälpa förtryckta folk. Men jag lämnar detta åt historien. När jag nämnde att inläggen varit fridsamma, gjorde jag det av ett annat skäl, ty jag har fått bekräftelse på en trist erfarenhet som jag har gjort under de senaste fem åren. Vi har aldrig primärt gått ut i polemik mot opposi Ang. Sveriges utrikesoch handelspolitik tionen när det gäller Vietnamkriget. Men varje gång det har dragits upp en debatt har det från oppositionens sida varit fråga om ett våldsamt inrikespolitiskt angrepp mot uttalanden av regeringen eller mot regeringsmedlemmar i Vietnamfrågan och vår regeringspolitik i olika avseenden — detta har vi upplevt många gånger.

Herr Helén sade i sitt längre anförande här att felet med den amerikanska interventionen i Vietnam är att den är ett svek mot demokratin och att den skadar demokratin. Det är i och för sig riktigt, det håller jag med om, men det verkligt allvarliga är ju vad den har inneburit för miljoner enskilda människor som bor i Vietnam, Det är inte bara principer utan det är enskilda människors verklighet som framför allt har drabbats.

Herr talman! Jag tvingas återgå till EEC-problematiken därför att herr Palme använde ordet oärlighet. Det skulle ha varit oärligt — menade han — om vi hade sökt medlemskap och inte menat allvar med vår ansökan. Jag efterlyser logiken, herr statsminister. Det finns två former för anslutning till EEC. Den ena är associering, och den andra är medlemskap. Det finns många som anser — även i EEC — att det är svårare för en neutral stat att vara associerad, eftersom den då blir beroende av beslut som fattas över dess huvud. Den är inte med och fattar besluten. Är den medlem, deltar den i själva beslutsfattandet. Men alldeles oavsett vilken form som väljs, krävs förhandlingar om de villkor som måste uppfyllas för association eller medlemskap. Det är alltså inte fråga om något slags ”överfinurlighet” — det var ju det ordet statsministern använde — om någon anser att man bör söka medlemskap för att få till stånd realistiska förhandlingar på så goda villkor som möjligt för Sverige. Det egendomliga är att regeringen själv har förklarat att den icke utesluter någon av de former som är stipulerade i Romfördraget, d.v.s. medlemskap eller associering. Om någon har varit oärlig i sitt uppsåt, så måste det i så fall ha varit regeringen. Därmed faller beskyllningen helt tillbaka på herr Palme och på regeringen i övrigt.

Det begreppet får inte glömmas bort i något sammanhang i debatterna om de metoder med vilka vi skall skapa en bättre värld. Det är i det hänseendet jag kritiserar regeringens handlingssätt. När man diskuterar Vietnamfrågan och när man talar om Nordvietnam, är det ytterligt sällan man pekar på att Nordvietnam är en diktatur från vilken har flytt ungefär en miljon människor som inte kunde finna sig i att bo kvar under det diktatoriska systemet och som har tagit sin tillflykt till Sydvietnam. Dessa människor kommer att bli tillspillogivna den dag diktatu ren Nordvietnam blir diktaturen Vietnam. Det är inte minst mot den bakgrunden alla borde eftersträva den lösning som herr Palme talade om för en stund sedan, nämligen en koalitionsregering som representerar hela det vietnamesiska folket. För att beröra det andra exemplet jag tog upp, nämligen Cuba, är det sant att det inte fanns någon demokrati i Batistas Cuba, men den omständigheten att Batistadiktaturen har efterträtts av en annan diktatur får väl ändå inte innebära att det kubanska folket skall behöva avstå från frihet och demokrati i fortsättningen. Det kan vara på sin plats, när man i olika sammanhang talar om sin beredvillighet att ge ekonomiskt stöd åt Cuba, att också göra klart för de människor som kanske inte är tillräckligt orienterade, att den jämlikhet som skapats i Cuba har vunnits på bekostnad av friheten. Det borde vara ett mål för oss alla att inte bara hjälpa de fattiga på Cuba materiellt utan också att hjälpa dem att vinna demokratisk frihet.
Herr talman! Fridsamhet är kanske inte det bästa ämnet att gräla om, och jag betraktar därför den debatten som avslutad. Men det finns hos herr Palme en tendens till att söka gräva i det förgångna i stället för att inrikta debatten mot de problem vi har just nu. Om herr Palme verkligen vill föra debatten mot bakgrunden av officiella uttalanden från partiernas sida tycker jag att det är felaktigt att försöka ”vifta bort” den landsmötesresolution vilken folkpartiet som första parti antog 1967 och som börjar med orden: ”Kriget i Vietnam och det vietnamesiska folkets oerhörda lidande upprör oss alla intensivt. Fortsatt krig ökar lidandet.” När jag själv varit med om att formulera detta och lagt fram det för landsmötet, tycker jag att herr Palme åtminstone kan göra den rättvisan att erkänna att den grundläggande iakttagelsen har varit väsentlig i stället för att försöka föra över det hela till de debattomgångar som vetenskapsmännen gärna för mig må studera — jag har inte deltagit i dem. När det gäller diskussionen om Israel har vi väl nu kommit till klarhet om att vi står på säkerhetsrådsresolutionens plattform och att det följaktligen finns mycket ringa utrymme för ett fortsatt meningsutbyte med starka meningsskiljaktigheter. Jag håller helt med om att det krävs att båda parter i konflikten är beredda till eftergifter för att en eftersträvansvärd fred skall kunna komma till stånd. Då är det väl ändå riktigt att notera att Israel vill ha förhandlingar, medan «<< arabstaterna ständigt har sagt nej till sådana, och att det finns en målsättning, formulerad av den palestinska gerillarörelsen, vilken går ut på att utplåna israelerna som nation. Har vi kunnat nå fram till enighet på den punkten förefaller det orimligt att denna diskussion skulle behöva utgöra ett skäl för några misstänkliggöranden i fortsättningen.

Herr talman! Jag beklagar att herr Palme tydligen inte har tänkt igenom den kommunistiska samväldesideologins konsekvenser för världspolitiken eller inte önskade kommentera den längre. Han uttryckte endast en from önskan att detta kan ändras. Det instämmer jag varmt i. Men jag har tyvärr små förhoppningar om att det kan ändras med den ideologiska uppfattning som ligger bakom doktrinen. Jag skall inte gå in på detta närmare, men den inverkan det kan ha på Vietnam är intressant. Den ungerske utrikesministerns uttalande syftade direkt på Nordvietnam. Han ansåg alltså att detta område ingår i Brezjnevdoktrinen. Det behöver dock inte betyda att Nordvietnam accepterar detta. Skulle det vara så, att man aldrig kan tänka sig att ge upp det styrelseskick man har i Nordvietnam? Tror regeringen att det finns någon möjlighet att återförena landet? Tror man på att det finns möjlighet att få något resultat i Parisförhandlingen, om de grundförutsättningar från vilka man utgår är sådana som jag förmodar att de antagligen är? Då befinner vi oss i en sådan situation att det är omöjligt alt få någon lösning den här vägen. Statsministern frågade inte mig om vår anslutning till koalitionsministären. Han förutsatte, vilket är riktigt, att vi naturligtvis inte har någonting emot att det blir en koalitionsministär i Sydvietnam. Vår önskan är naturligtvis att det kan bli ett demokratiskt styrelseskick i Sydvietnam. Den tanken släpper vi aldrig. även om det är fråga om länder som har tendenser till diktatur är vår strävan framför allt att det om möjligt blir ett demokratiskt styrelseskick.

Herr talman! Om inte Vietnam återförenas beror det inte i och för sig såvitt jag kan förstå på Brezjnevdoktrinen utan på andra faktorer. Min fråga, herr Helén, om Mellersta Östern gällde om folkpartiet med hänsyn till det långa avsnittet i herr Heléns anförande står bakom regeringens politik eller inte. Jag har tolkat hans svar så, att han gör det. Min fråga kan inte utgöra ett misstänkliggörande. Den var absolut motiverad eftersom herr Helén tillmätte denna sak så stor betydelse. Därmed kan vi avföra detta ämne från debatten. Herr Helén menade att man här talade om det förgångna. Jag hade inte ens med mig alla papper om detta förgångna — jag hade inte tänkt ta upp det — men när herr Helén började sin utläggning om folkpartiets gloriösa förflutna i Vietnamfrågan tyckte jag att det gick väl långt. Något landsmötesuttalande som möjligen kan ha gjorts har inte förtagit den nästan fyraåriga inrikespolitiskt betingade kampanj som folkpartiet har bedrivit i Vietnamfrågan. Jag är inte särskilt långsint av mig, men om ni direkt provocerar mig så får ni också räkna med att jag svarar. Jag har varit mycket snäll i dag, jämfört med vad jag skulle kunna säga och borde ha rätt att säga om den svenska liberalismens insatser i Vietnamdebatten. Till herr Bohman vill jag säga: Visst önskar vi alla demokrati på Cuba; där råder inte demokrati utan diktatur. Sedan kan vi fråga varför vi i och för sig diskuterar Cuba.

Jag förstår inte varför herr Bohman just plockade ut den kubanska ickedemokratin som <särskilt allvarsam. Utan att vara någon expert på Sydoch Mellanamerika vill jag påstå att skillnaden mellan den kubanska diktaturen och många av de andra diktaturerna är att den har gjort en del insatser för att förändra den sociala strukturen på Cuba och för att förbättra framför allt de fattiga böndernas förhållanden. Slutligen vill jag ta upp EEC. Jag kan inte alls följa med herr Bohmans resonemang. Jag kunde naturligtvis tolka det som en önskan från herr Bohmans sida att dra upp en stor debatt och en strid om EEC. Herr Bohman får själv säga om det var hans avsikt. Om man från en parts sida säger att en ansökan om medlemskap har en klart politisk innebörd och att man med hänsyn därtill inte kan avgöra om vi skall vara medlemmar eller någonting annat förrän vi har fått den politiska innebörden klargjord för oss, då är det enligt min mening hederligt. Jag tror att alla som jag har resonerat med har uppskattat grundmotiveringen för den svenska hållningen. Om vi i stället säger att vi inser att detta är ett politiskt ställningstagande, men ändå söker medlemskap av rent formella skäl för att få i gång förhandlingar — för att sedan hoppa av om det börjar osa katt — är det en betydligt sämre uppläggning vad beträffar trovärdigheten i vår neutralitetspolitik. Jag konstaterar med glädje att det åter, i varje fall på denna punkt, inte föreligger delade meningar mellan regeringen och centerpartiet och, såvitt jag kan bedöma, inte heller mellan regeringen och folkpartiet.

Herr talman! Det landsmötesuttalande som jag återgav och som börjar med konstaterandet av de fruktansvärda lidanden som drabbat folken i Vietnam, är inte något som vi möjligen har gjort. Vi har gjort detta uttalande, och det var ett grundläggande dokument. Jag har inte tagit fram detta i mitt huvudinlägg — det var statsministern som tog upp diskussionen, och jag återgav detta inlägg i min första replik. Jag har icke gjort något försök att ge en falsk bild av det förgångna utan slagit fast de grundläggande värderingar som partiets högsta instans, före något annat parti, gjorde sig till tolk för. Jag anser inte att herr Palme, som har sådan respekt för sitt eget partis högsta beslutande organ, skall använda detta tillfälle till att ironisera över andra partiers högsta beslutande organ och försöka vrida över det hela till att han av idel snällhet låtit bli att polemisera. Vi har alla möjlighet att fortsätta denna diskussion om de grundläggande värderingarna, men då skall vi också föra den med utgångspunkt i vad partierna sagt.

Herr talman! Frågan om EEC börjar bli tjatig. Någon har sagt att om två in telligenta människor skall kunna debattera med varandra måste de tala om olika saker eller också missförstå varandra. Nu är herr Palme intelligent. Jag vill inte tala för mig själv. Men jag har en känsla av att herr Palme avsiktlist missförstår vad det här är fråga om. Jag har inte velat dra upp någon stor debatt om EEC, även om det i och för sig vore riktigt. Jag förbigick med mycket lätt hand den omständigheten att regeringen inte har sökt medlemskap — vilket jag anser att den borde ha gjort — och förklarade att situationen nu är som den är. Men sedan gick statsministern upp och förklarade att det hade varit oärligt att begära medlemskap. Jag vänder mig mot ett sådant påstående och en sådan beskyllning. När man gör en dylik beskyllning måste man antingen avsiktligt missförstå eller inte veta vad man talar om. Jag upprepar på nytt att man kan välja mellan de två formerna för anslutning. Vilken form man än väljer — associering eller medlemskap — är det en politisk åtgärd som vidtas. Regeringen har uttryckligen förklarat att den kan tänka sig båda dessa former och att förhandlingarna får leda fram till det resultat som är lämpligast. Kan man tänka sig båda formerna kan man också tänka sig den ena eller den andra formen. Jag anser att det skulle vara lättare att genomföra förhandlingarna om man avsiktligt riktade in sig på medlemskap. Den uppfattningen möter man också inom EEC. Jag vet inte vad statsminister Palme har för sagesmän som ger uttryck för att de ”uppskattar” den svenska ståndpunkten. Om herr Palme visste hur mycket de drivit med oss nere i Europa när det gäller 1967 års brev! Det har verkligen inte varit lustigt att försvara Sverige i det sammanhanget. — Nog nu om EEC. Till sist, herr talman, vill jag — fortfarande mycket kortfattat — åter beröra frågan om Vietnam. Herr Palme frågade: Hur kommer det sig att man gör sig skyldig till petitesser och an Ang. Sveriges utrikesoch handelspolitik märker på vad vi säger, rycker ut uttalanden som vi gör om Viebnam ur sammanhanget? Däremot är man inte alls lika intresserad av att ge uttryck för sin indignation över vad som händer där ute. Man måste skilja på dessa två saker. En sak är att ge uttryck för sin kritik över vad som hänt, att ge uttryck för sin medkänsla, sin indignation och sina förhoppningar om att den beklämmande konflikten skall kunna lösas på något sätt. En annan sak är hur man uttrycker sig, vad man säger, hur man gör och hur man handlar. Om vi finner att regeringen kritiserar på ett sådant sätt att den skadar den sak som vi vill lösa, att den kan skada vårt lands anseende, då är vi inom oppositionen skyldiga att påpeka att vi inte kan instämma att vi t.ex. inte anser att Nordamerika har gjort insatser i Vietnam av makthunger eller vinningslystnad. Det är vår rätt och vår skyldighet att kritisera när talesmän för regeringen gör sig skyldiga till sådant, så att inte omvärlden skall tro att hela svenska folket står bakom dylika uttalanden.
Herr talman! Har jag sagt att herr Bohman är oärlig, så menar jag det inte. Jag hoppas att jag sade att ett sådant handlingssätt kunde ge ett oärligt intryck — det var i alla fall avsikten. Det är alldeles riktigt att en förhandling tekniskt sett skulle kunna bli lättare om man sökte medlemskap. Men det är inte fråga om detta, utan det är fråga om trovärdigheten i neutralitetspolitiken. Man kan inte, om man vill bevara denna trovärdighet, av neutralitetspolitiska skäl ta ett politiskt steg vars innebörd man inte kan överblicka. Det är detta som är skiljelinjen. Man får alltså försöka att på annat sätt klara en teknisk förhandlingssituation, eftersom vi har ansett den grundläggande trovärdigheten i vår neutralitetspolitik viktigare. Jag tror fortfarande att herr Bohman nu är ensam om sin uppläggning — jag kan inte klara ut vad herr Helén vill härvidlag. Till herr Helén vill jag säga att visst har jag respekt för de högsta beslutande organen i ett parti. När herr Helén beträffande landsmötesbeslutet säger att folkpartiet som första parti gjorde ett sådant uttalande, gör det ett litet komiskt intryck. Det var ändå två år efter Gävletalet och utrikesministerns deklaration, så det kom under alla förhållanden post festum. Jag vet att även herr Heléns företrädare ibland försökte använda detta uttalande som ett slags frälsarkrans när man hade talat ett helt annat språk. Herr Helén är egentligen inte särskilt vänlig mot sina företrädare. Det finns två möjligheter.

Då slog det alltså inte igenom, och då företrädde partiledningen och större delen av pressen helt andra värderingar än dem som landsmötet hade fastställt.

Det är bara dessa två möjligheter som föreligger. Jag vet inte vilken av dessa bedömningar som är riktig. Efter att ha upplevt debatten har jag en pinsam känsla av att det var en kombination av båda dessa bevekelsegrunder som trasslade till det så ofantligt för folkpartiet i Vietnamdebatten.

Herr talman! Låt mig först få uttala den förhoppningen att samtliga partier i detta land också i framtiden skall vara besjälade av en fast vilja till att upprätthålla den neutralitet och alliansfria linje som hittills gett styrka åt vårt lands utrikespolitik. Detta är en politisk linje där centerpartiet alltid deklarerat en klar och bestämd uppfattning. Vi har också hävdat att denna klara hållning måste prägla våra handelspolitiska engagemang. Vår neutrala hållning får emellertid inte innebära att vi anser oss förhindrade att kritisera vad vi anser vrångt och avigt i det som sker världen över. Men det skall ske på ett värdigt sätt, och jag vill gärna instämma i det avståndstagande som statsministern gjort när det gäller förlöpningarna mot den nyanlände amerikanske ambassadören. Kriget i Vietnam har vid det här laget stått i blickpunkten i åtskilliga utrikesdebatter här i riksdagen. även om de som bär ansvaret för detta krig insett att den militära upptrappning som man ägnade sig åt från mitten av 1960-talet och framåt inte bara var resultatlös utan även var på väg att få rent katastrofala följder, går det inte att skönja några näraliggande och fasta ljuspunkter. De sedan ett drygt år i Paris pågående fredsförhandlingarna har inte lett till några — i varje fall synbara — framgångar, och president Richard Nixon har inte ens brytt sig om att utse någon ny chefsförhandlare efter Henry Cabot Lodge, vilken lämnade sin post i slutet av föregående år. Vietnamkriget intog en framträdande plats i presidentvalkampanjen i USA 1968. Richard Nixon lovade att han skulle göra slut på kriget, och strax före presidentvalet tillkännagav den regerande presidenten att bombningarna av Nordvietnam skulle upphöra. Under den nye presidenten har = hittills drygt 100 000 amerikanska soldater åkt hem, och president Nixon har nyligen tillkännagivit att ytterligare 150 000 man skall återvända under det närmaste året. Detta är givetvis glädjande. Tillbakadragandet av USA-trupper är emellertid inte detsamma som fred, och Nixon har heller inte sagt sig i första hand eftersträva fred. Hans strävan är i stället att vietnameser skall föra kriget. Saigonjuntans armé skall klara de uppgifter som de amerikanska soldaterna hittills haft. Detta innebär emellertid inte någon lösning av problemen i Vietnam. En vietnamisering av kriget kan inte vara något som det vietnamesiska folket har glädje av. Man ville gärna hoppas att USA mera aktivt skulle medverka till en fredlig utveckling. Fördenskull krävs dock en annan inställning till frågan om hos vem makten i Sydvietnam skall ligga. Det går därvid inte att bortse ifrån FNL och från att FNL har ett icke oväsentligt stöd hos det vietnamesiska folket. Mot detta anförs att FNL är kommunistiskt och detta är nog riktigt — helt säkert inte så litet beroende på de många amerikanska soldaternas närvaro. Det är alldeles klart att FNL inte motsvarar de krav på demokrati som vi i vårt land ställer, men de kraven fyller inte heller regimen i Saigon. Även om som sagt någon avgörande lösning på Vietnamkonflikten inte låter sig skönja har denna emellertid under de senaste månaderna kommit något i bakgrunden genom händelserna i Laos och Cambodja. USA:s krigsinsatser synes ha byggts ut undan för undan — även om man bortser från de mångåriga attackerna mot Ho Chi Minh-leden. Pathet Lao har under de gångna månaderna av innevarande år utvidgat sitt område, främst genom segern i slaget om Krukslätten, men därvid bör det observeras att man egentligen bara återtog vad man förlorade till regeringssidan under höstens strider. Statskuppen i Phnom Penh den 18 mars 1970, som medförde att prins Norodom Sihanouk störtades och premiärminister Lon Nol blev landets starke man, ökade påtagligt riskerna för att Cambodja kommer att kastas in i det indokinesiska kriget. Sihanouk strävade efter att hålla sitt land neutralt och lyckades med detta genom en skicklig balansgång i fråga om relationerna till USA-Sovjet-Kina. Kuppen i mars var en högerkupp, och de nya makthavarna var inte sena att inkomma till Washington med begäran om militär hjälp att slå ner den gerillaverksamhet som snabbt kom i gång efter kuppen. Huruvida USA kommer att villfara detta önskemål eller ej är fortfarande oklart, även om uppgifter föreligger om att viss vapenhjälp redan getts. Att det finns starka krafter i USA som vill förhindra ett USA-engagemang i Cambodja är klart. Erfarenheterna från Vietnam borde säga även president Nixon att man bör avstå från att stödja Phnom Penh-regimen. Den nya Cambodja-regimens behandling av vietnameserna är ett exempel på att det indonesiska dramat inte bara bygger på motsättningar mellan stormakterna. De många liken som de senaste veckorna flutit nerför Mekongfloden är en fruktansvärd illustration till de långt tillbaka i tiden gående fientligheterna mellan kambodjaner och vietnameser. Vietnameser som arbetat och levt sitt liv i Cambodja förföljs under förevändning av att de är kommunister av general Lon Nol och hans vänner, och enligt skildringar i press, radio och television har Mekong fått ta emot tusentals av dem. Vi upprörs naturligtvis av sådana skildringar men hoppas på en utveckling som främjar broderskap och gemenskap mellan folken i Sydostasien. Man kan emellertid vara säker på att en sådan utveckling inte gynnas av att stormakternas intressesfärer möts i den här delen av världen. I stället för alt via FN verka för fred mellan de sydostasiatiska folken vidgar stormakterna klyftor som redan finns, men de skapar också nya klyftor. De indokinesiska folken har under lång tid levt under mäktigare länders överhöghet, och de har under lång tid konfronterats med krigsförhållanden. Det är säkert utopiskt att tro att små länder skulle kunna bli helt oberoende av stormakterna, men det borde ändå vara möjligt att de förskonades från krigets fasor. Hur mycket konstruktivt skulle inte kunna göras genom att de miljarder som nu går till bomber i stället används till fredlig uppbyggnad, inte minst till utbildning. En ny, väl förberedd konferens om Indokina — där naturligtvis stormakterna också skulle vara med — skulle måhända kunna finna någon väg ut ur den nuvarande hopplösa situationen. Situationen i Mellersta Östern ger också milt uttryckt anledning till oro. Av allt att döma fördjupas konflikten där mer och mer, och de många gränsraiderna innebär att gränsen till krigstillstånd kan anses vara överskriden. Parternas positioner är för närvarande så låsta och deras attityder så militanta att möjligheterna till lösning — eller ens första steget till en sådan — förefaller vara obefintliga. Den resolution som FN:s säkerhetsråd antog i november 1967 har parterna inte visat tillräck Ang. Sveriges utrikesoch handelspolitik ligt intresse för. Gunnar Jarrings försök att medla har inte lett till några resultat, och de fyra stormakternas FN-ambasardörskonsultationer har också varit utan framgång. En förutsättning för att det nuvarande dödläget i Mellanöstern skall kunna brytas är att alla de berörda parterna ger efter på sina krav. Enligt FN-resolutionen skall de israeliska trupperna dras bort från de under kriget i juni 1967 ockuperade områdena, och utan att det sker är någon avveckling av konflikten knappast tänkbar. Att bildandet av siaten Israel för drygt 20 år sedan innebar ett intrång på arabländernas områden går inte att komma ifrån. Det kan därför inte krävas att de utan vidare skall acceptera en ytterligare utvidgning av det israeliska territoriet. Det står också i FN-resolutionen att varje stats suveränitet, territoriella integritet och politiska oberoende måste erkännas och respekteras liksom dess rätt att leva i fred inom sina säkra och erkända gränser i skydd för hot om våld och våldshandlingar. Alla länder i detta område känner sig givetvis hotade i nuvarande situation, men om verkliga garantier kunde skapas för Israels säkerhet skulle ett väsentligt steg ha tagits på vägen mot en normalisering av förhållandena. En lösning av flyktingfrågorna måste prioriteras högt. Så länge som så många människor lever som flyktingar kan man inte räkna med någon stabilisering. Det är ett politiskt men givetvis också i högsta grad humanitärt krav att de får riktiga hem, att de får utbildning och att de får arbete. Både Israel och arabstaterna måste vara beredda att hjälpa till för att detta mål skall nås. Det är möjligt att de här frågorna inte kan lösas utan att palestinierna får en egen stat, och om detta visar sig vara en förutsättning, bör de få det. Dessutom är åtgärder som stimulerar den ekonomiska tillväxten och ger folket meningsfullare sysselsättning än att föra krig alldeles nödvändiga. Mellanösternstriderna utkämpas i stor utsträckning med amerikanska och sovjetiska vapen. För att förhindra en ytterligare upptrappning av striderna måste stormakterna komma överens om att inte leverera vapen till de stridande parterna. För att möjliggöra en lösning av konflikten måste de aktivt engagera sig för ett biläggande av tvisterna. Detta måste ske snart. Frågan om ett vidgat ekonomiskt samarbete har under de senaste åren intagit en framträdande plats i den handelspolitiska debatten. Sedan Finland ansett sig inte kunna vara med i detta samarbete enligt de grunder som slagits fast i Reykjavik — och det är inte svårt att förstå att Finland har svårigheter i detta sammanhang — har situationen för Nordek blivit en helt annan. På somliga håll vill man ha ett Skandek som ersättning, innebärande att Danmark, Norge och Sverige utan hänsyn till Finland skulle knyta de ekonomiska band som förutsätts i Nordek-dokumenten. En sådan lösning är emellertid inte tillfredsställande. Det är högst angeläget att det nordiska samarbetet får en sådan utformning att också Finland kan vara med. I den förändrade situation som de nordiska frågorna nu alltså befinner sig i kan det vara skäl att inta en avvaktande hållning med tanke på att utvecklingen också inom EEC fått en ny vändning, som man inte hade anledning räkna med när kontakterna i fråga om Nordek började tas. Genom statschefsskiftet i Paris för nära nog exakt ett år sedan kunde en ändring av Frankrikes inställning till frågan om en utvidgning av den gemensamma marknaden förväntas. Efter toppmötet i Haag i början av december föregående år ansågs det att hindren på vägen mot ett vidgat EEC skulle vara överstigliga, och efter Wienförhandlingarna föregående vecka tycks man ganska allmänt räkna med att det kan börja förhandlas med England, Irland, Danmark och Norge någon gång i sommar. Men alldeles säker på den saken kan man nog ändå inte vara — och bör nog inte vara det heller. För svenskt vidkommande bör det också verkligen allvarligt undersökas, om Hallsteindoktrinens förolyckande är definitivt. Det behövs inte heller så mycket grus i EEC maskineriet för att förseningar skall uppstå i tidtabellen eller för att turen skall bli inställd på avsevärd tid. Dessutom kan man inte vara säker på, när det kommer till kritan, att England nu vill vara med. Regeringen där har ingivit en ansökan om medlemskap, men premiärminister Harold Wilson deklarerade vid labourkongressen i höstas att han ingalunda kommer ”med mössan i handen”, när han skall träffa samman med EEC-gruppen. Intresset hos det engelska folket för medlemskap är också minst sagt svalt. Opinionsundersökningar visar att en överväldigande majoritet motsätter sig ett inträde. Det har ju heller inte saknats spekulationer om att Wilson skulle behöva ett nej till EEC i en kommande valkampanj för att hålla sitt parti kvar i regeringsställning. Att en minister utan portfölj, som antytt för mycket i den riktningen, eftertryckligt dementerats av mera ansvariga regeringsledamöter behöver inte betyda så mycket. Skulle England sålunda föredra att stanna utanför den Gemensamma marknaden, är det inte troligt att de övriga länder som ansökt om medlemskap kommer med, och i det läget blir det aktuellt att återigen ta upp frågan om Nordek. Men detta måste, som sagt, ske under former som möjliggör Finlands deltagande. I ett sådant här läge måste för övrigt också frågan om ett fördjupande av EFTA-samarbetet allvarligt aktualiseras. I detta sammanhang vill jag på nytt understryka det absoluta kravet på att inga övriga politiska bindningar åt något stormaktshåll får avgöra de handelspolitiska beslut vi ställs inför. I dessa avseenden har man kunnat hysa viss oro till följd av den på senaste tiden i viss mån ganska flåsande EEC aktiviteten från herr Palmes sida. Vi har upplevt något så pass ovanligt som att Dagens Nyheter och Expressen nästan överträffats av landets statsminister. Jag hoppas därför att regeringens deklaration, som visar något större försiktighet i formuleringarna om det handelspolitiska samarbetet, skall visa sig vara i bättre överensstämmelse med regeringens viljeinriktning. Politik är ju, som någon har sagt, bland annat att vilja.